Herr talman! Vi socialdemokrater från Kronobergs län tycker att förslaget om att lägga ned I 11 är ett dåligt förslag. Vi tycker att vi har starka skäl för att rädda regementet. Det är ett effektivt och starkt regemente, och det betyder mycket för regionen. Vi har i en motion pekat på de saker som vi tycker talar för ett bevarande av I 11. Först och främst tycker vi att det strategiskt och geografiskt ligger rätt till. Det ger ett styrkebälte i försvaret av den delen av landet. Det har stor betydelse för dels Växjö kommun, dels Kronobergs län. Vi har framfört detta vid en rad informella tillfällen också. Vi har uppvaktat landets statsminister, berörda statsråd och enskilda utskottsledamöter och framfört våra synpunkter. De har naturligtvis vägts in i den bedömning som utskottet har gjort, men vi tycker ändå inte att utskottet har fattat ett riktigt beslut. I 11 är en av de största arbetsplatserna i Växjö kommun. Den är av strategisk betydelse också för ekonomin i Växjö. I 11 har en årlig omsättning på 150 milj.kr., och väldigt många arbetstillfällen i Växjö försvinner därest I 11 skulle läggas ner. I 11 är ett utpräglat bygderegemente, och det har mycket stark förankring hos folket i Kronobergs län — ja, i hela sydöstra Sverige, kan man säga. Vi tror också att I 11 har mycket stor betydelse för den allmänna värnpliktens bevarande, och den tycker vi är en hörnsten för landets försvarspolitik. Regementet är också en ovärderlig resurs för den civila räddningstjänsten och för frivilligorganisationerna och deras verksamhet. Kronobergs län har mycket aktiva frivilligorganisationer på försvarsområdet, och instruktörerna från I 11 bygger upp och medverkar till effektiviteten i frivilligorganisationerna i tre län — också i Blekinge och Kalmar län — och hjälper även till med utbildning i Jönköpings län. Jag kan säga detta med litet särskild kunskap, i anledning av att jag är engagerad inom frivilligorganisationerna i länet. I 11 har också militärt ansvar för två län och stöder det militära försvaret i det tredje länet. Vad som grämer oss som smålänningar är också att man lägger ned ett mycket välinvesterat regemente. Det är inte mer än ett par år sedan man invigde matsalen efter att ha nyrenoverat den för 25 milj.kr. Också övriga anläggningar vid I 11 är mycket välinvesterade. Vi tycker att det är kapitalförstöring att i det läget lägga ned I 11, och det är synd. I Växjö finns också sällsynt goda betingelser för både dagens och morgondagens behov av militär utbildning. Vi har mycket goda samövningsmöjligheter med andra truppslag och med Skåneförbanden. Vi har vidare en rationell och effektiv förvaltning, vilket har framgått av förarbetena till propositionen. I 11 har också ett mycket gott och stabilt personalläge. I 11i Växjö bidrar dessutom med officerare till andra regementen och till de militära skolorna. Vi har ingen svårighet att få fast anställd personal, vilket de flesta andra regementen har. Växjöregionen är en bra region att ha ett regemente i. Där finns en diversifierad arbetsmarknad. Det är lätt för de medflyttande, som ju oftast är kvinnor, att få ett jobb på samma plats där deras man arbetar. Det finns ett — Prot. 1989/90:46 bra utbud av utbildningar, vilket också är bra för regementet. 14 december 1989 Växjö har ett gott kulturutbud. Vår teater försörjer inte bara Kronodbergy6 län med kulturella inslag utan hjälper också till i angränsande län, allra mest i Blekinge län. Ett sådant kulturellt utbud är bra såväl för dem som arbetar vid I 11 som för de kullar av värnpliktiga som på det sättet får en meningsfull sysselsättning på sin fritid i Växjö. Vi socialdemokrater från Kronobergs län tycker alltså att alla skäl talar för att riksdagen avslår förslaget om att lägga ner I 11. Vi kommer därför i voteringen att stödja reservation 12 om avslag på beslut om nedläggning av I 11. Jag yrkar bifall till den reservationen. Sedan vill jag bara påpeka ett par saker för säkerhets skull — det kanske redan är tillrättat. Det finns ett par tryckfel i betänkandet. Motion Fö15 är inte från centerpartiet utan från socialdemokraterna, undertecknad av mig, Kjell Nilsson, Lars Hedfors och Ulla Johansson. Det är samma fel i reservation 12; detta kan väl rättas till på det här sättet. Sedan allra sist, herr talman! Därest den majoritet som tycks finnas i kammaren skulle fatta det beslut som vi inte gillar och I 11 läggs ned, då kommer vi socialdemokrater i Kronobergs län att ställa krav på statsmakterna om ersättning till vårt län. Vi har praktiskt taget inte fått någonting av statlig utlokalisering, och om man tar ifrån oss den stora biten av den statliga verksamhet som vi har, I 11, kommer vi icke att vara tysta. Vi förutsätter att regeringen i så fall ger oss andra möjligheter till sysselsättning och till utveckling av vår bygd. Jag vill peka på ett par saker som ni kan ta med er, ifall ni fattar beslut om att lägga ner I 11. Vi har en högskola i Växjö där det bedrivs forskning. För det behövs fasta forskartjänster. Det är i så fall det minsta man kan begära. Vi behöver också ett glasmuseum i Glasriket. Det skulle ligga väl till om staten förband sig att bygga upp ett glasmuseum i närheten av Glasforskningsinstitutet i Växjö. Vi önskar inte de här alternativen, herr talman, men vi kommer att arbeta för dem därest riksdagen går emot oss i det här fallet. Vi yrkar alltså bifall till reservation 12.

Herr talman! Det finns en hel del i det Kjell Nilsson sade som jag kan instämma i, inte minst när det gäller värdet av frivilligverksamheten, där jag vet att Kjell Nilsson gör en förnämlig insats. Men frågan infinner sig faktiskt här, rent politiskt: Vad står socialdemokraterna i Kronobergs län för egentligen, om man nu skall tala om att ”detta är vår politik”, som det brukar heta? Jag har hört sedan jag var något mindre — Kjell Nilsson har lärt mig en hel del under de år vi har gnabbats ihop där hemma — att det är en sak vad man tycker som person här och där, men det är partiets politik som vi går till val på. Då är min fråga till Kjell Nilsson: Vad är socialdemokraternas politik i fråga om I 11, när de möter väljarna i Kronobergs län? 101 Är det den politik som företräds av det frånvarande statsrådet? Eller är det Kjell Nilssons, Lars Hedfors och Ulla Johanssons, dvs. motionärernas, politik? Det här är ju ingen länsangelägenhet utan mer en fråga om det nationella försvaret, där vi hade hoppats att I 11 skulle kunna spela en viktig roll. Avslutningsvis vill jag säga att även om det mesta talar för att riksdagen kommer att fatta beslut om att lägga ner I 11, kan man hitta intressanta kombinationer, så att Kjell Nilssons och min gemensamma uppfattning att I 11 bör vara kvar kan realiseras.

Herr talman! Vi känner Anders G Högmark så väl att jag egentligen inte behövde begära replik. Han kommer även fortsättningsvis, när han talar med mig, att bekymra sig över att inte försvarsministern vill lyssna på statsmannaorden, och det tänker jag inte svara på. Det har ju andra gjort här. Alla som är läskunniga kan se av de papper som finns att en majoritet här i kammaren är för nedläggning av I 11. Det kan jag inte ändra på. Vi socialdemokrater från Kronobergs län har hela tiden sagt att vi slåss för I 11, och vi gör det, men vi har inga maktmedel att tvinga andra att rösta på samma sätt. Det har inte heller Anders G Högmark. När Anders G Högmark höll sitt huvudanförande bekymrade han sig över att han inte visste vad jag skulle säga. Det bekymret hade han kunnat slippa, om man inte hade ändrat i talarlistan, och då hade vi också sluppit denna replikomgång. Men det passar kanske inte att stå som sista man på listan, om man har så stora ord att säga som Anders G Högmark har. Därför trängde han sig före hela Kronobergsbänken och tog ordet före alla andra. Om han inte hade gjort det, hade han inte behövt undra vad vi skulle säga. Vad vi socialdemokrater i Kronobergs län har sagt, det står vi för. Vi menar allvar med detta och har gjort det hela tiden: Vi slåss för I 11. Det är ett mycket bra regemente, med djup förankring i bygden. Men vi kan inte tvinga andra till att rösta med oss. Sådana maktmedel har inte vi. Därför kommer vi att stödja moderatreservationen, och det är mycket ovanligt från vår sida. Jag har aldrig gjort det förr.
Herr talman! Jag betvivlar inte att Kjell Nilsson och jag har samma uppfattning om I 11. Jag har nu fått höra vad Kjell Nilsson sade, och Kjell Nilsson har hört vad jag har sagt, så vi har tillgång till samma information. Jag begär inte att Kjell Nilsson skall tvinga någon på någon annan länsbänk att rösta si eller så. Men om vi nu gemensamt har uppfattningen att det vore bra att vi kunde rädda I 11, tycker jag att det är värt att pröva alla till buds stående medel. Då inbillade jag mig i all blygsamhet, herr talman, att Kjell Nilsson hade bättre förutsättningar att övertyga sina kolleger på de två andra länsbänkarna om att göra gemensam sak. Det var min lilla ödmjuka = Prot. 1989/90:46 undran. 14 december 1989 Är det inte realism? Då blir det med största sannolikhet så att kammaren. ZH fattar ett för I 11 negativt beslut. Jag hade nämligen trott att fram till dess talmannen registrerar utslaget och klubbar för det finns det alltid möjligheter att i kammaren skapa en majoritet. Åtminstone fanns det någon, som tillhörde Kjell Nilssons eget parti, som praktiserade det här i kammaren en gång i tiden.
Herr talman! Mycket kort. Det arbetet har vi bedrivit under mycket lång tid. Vi kommer säkert att försöka också fram till dess klubban faller, men utsikterna är naturligtvis små att nu övertyga dem som har bestämt sig.

Herr talman! Jag vill inleda med att påpeka att jag kan instämma i mycket av det som Charlotte Branting sade. Men jag saknade i hennes anförande ett uttryck, en mening som ofta förekommer när folkpartister tar till orda både här i kammaren och på andra platser, nämligen uttrycket ”vi i folkpartiet”. Jag saknade detta uttryck. Frågan är varför Charlotte Branting inte kunde använda sig av detta uttryck. Beror det på att folkpartiets partiledning är så djupt splittrad? Charlotte Brantning tillhör ju själv denna partiledning. Är det så att partiledningen inte har någon bestämd uppfattning om I 11? Eller är det så att partiledningen och Charlotte Branting inte har samma uppfattning i frågan? Det händer ju då och då att man råkar ut för delikata, politiska avvägningar och problem av det slaget. Jag vill ställa ungefär samma fråga till Charlotte Branting som den jag ställde till Kjell Nilsson: Vilken är folkpartiets politik i sydöstra Sverige? Är det den politik som företräds av majoriteten av partiledningen — partiledaren och kanske några ledamöter i försvarsutskottet; Kerstin Ekman bör väl rimligtvis tillhöra partiledningen — som är folkpartiets politik? Är det denna po litik man kan hänvisa till med orden ”vi i folkpartiet tycker att”? Eller är det = Prot. 1989/90:46 en minoritet som står för folkpartiets uppfattning om sydöstra Sverige? Det — 14 december 1989 kunde vara ganska intressant både för dem som sitter här i kammaren och GA självfallet också för en vidare allmänhet att få ta del av detta. Jag nöjer mig med detta, herr talman.

Herr talman! Jag tänkte egentligen inte gå upp mer i talarstolen, men jag kunde inte hålla mig när jag hörde Charlotte Branting inleda sitt anförande med att säga att hon delar folkpartiets grundsyn i den här frågan. Sedan begärde hon helt plötsligt att I 11 skall få vara kvar. Vi vet ju att folkpartiets grundsyn går ut på att ta bort ännu fler regementen än de som är aktuella i dag. Jag vill då fråga Charlotte Branting: Vilka regementen är det som Charlotte Branting med hänvisning till sin grundsyn vill ta bort? Är det I 16, I 14 eller något annat regemente? Det måste ju vara en hel drös med regementen som Charlotte Branting egentligen vill ta bort. Men I 11 skall tydligen vara kvar. Jag tycker att Charlotte Branting skall redovisa sin inställning för denna kammare.

Herr talman! Detta blir alltmer intressant! Folkpartiet har en grundsyn i försvarsfrågorna. Och det är ju bra; alla partier har väl någon form av grundsyn i dessa frågor. Moderaternas grundsyn i dessa frågor leder oss fram till övertygelsen att I 11 skall bevaras. Folkpartiets grundsyn leder folkpartiets ledande försvarsexperter, av vilka i alla fall någon tillhör partiledningen, till övertygelsen att I 11 skall läggas ner. Även Charlotte Branting har denna grundsyn, och den leder henne till övertygelsen att I 11 skall få finnas kvar. Budskapet på hemmafronten, budskapet till sydöstra Sverige, blir således kluvet. Och det är kanske inte så märkligt. Ett påstående som jag finner något anmärkningsvärt är att militären bör bestämma vilka regementen som skall läggas ner. Ibland har det förekommit historier om hur den gamla högern lyssnade alltför mycket till militären. Kanske låg det något i detta. Då kritiserades högern för detta. Nu är vi moderater de som självständigt vågar ta ställning, delvis på grund av att det i 105 detta fall är fråga om ett dåligt underlag och vi därför måste komplettera den militära sakkunskapen. Men både socialdemokrater och nu även det liberala folkpartiet säger att militären vet bäst. Mycket ändras här på jorden, herr talman.

Herr talman! Det lönar sig väl inte att återupprepa det en gång till, men repetition är ju kunskapens moder. Jag vill därför till fru Gustavsson säga att jag uppehöll mig mycket kort vid de alternativ som vi kommer att kräva om I 11 läggs ner. Jag sade uttryckligen att detta inte är någonting vi socialdemokrater från Kronobergs län önskar. Vi kommer att strida för vår sak ända fram tills klubban faller. Går majoriteten ändå oss emot i den här frågan, kommer vi inte att vara passiva med alternativ. Det är möjligt att de övriga partierna tänker förhålla sig passiva, men vi har inte den avsikten, om det hela skulle gå oss emot. Det var så jag uttryckte mig tidigare. Nu när jag upprepat min inställning ännu en gång, kanske den är lättare att förstå.
Herr talman! Andra moderata företrädare har på ett mera vältaligt sätt än jag har förmåga till redovisat grunderna för den moderata försvarspolitiken, liksom skälen för bevarandet av de nu tre nedläggningshotade regementena. Jag inskränker mig därför till att göra ett ganska kort inlägg. Försvarsutskottets majoritet föreslår bl.a. att Kronobergs regemente, I 11, skall läggas ned. Tillsammans med tre andra moderata ledamöter har jag motionerat om att detta regemente skall finnas kvar även i framtiden. Som motiv för detta ställningstagande vill jag anföra följande sex kortfattade punkter. Det kan givetvis finnas fler, men jag anser att dessa bör omnämnas. För det första förutsätter och kräver den neutralitetspolitik, till vilken vårt land bekänner sig, ett starkt försvar. Det är endast vi själva som kan upprätthålla och vinna respekt för vår neutralitet. Förlorar vi förmåga att i handling visa att vi menar allvar med våra deklarationer skapar vi inte bara en farlig svaghet hos oss själva, utan också osäkerhet i vår omvärld beträffande vår förmåga att försvara oss. Neutralitetspolitiken kräver alltså ett starkt försvar, och en nedläggning av I 11 innebär onekligen en försvagning. För det andra bygger Sveriges försvar på principen om allmän värnplikt. Läggs landskapsregementen ned urholkas denna princip. Allt fler ungdomar ställs då vid sidan av värnpliktsutbildningen, eftersom utbildningsplatserna blir för få. Särskilt påtaglig är denna risk i sydöstra Sverige, eftersom det inom hela detta område inte kommer att finnas något landskapsregemente. För det tredje har den hotbild, mot vars bakgrund vårt försvar skall formas, i realiteten inte förändrats till det bättre. Den nedrustning som diskuteras i Europa har ännu inte fått något reellt innehåll. Vi i Sverige har redan gjort betydande neddragningar av vårt försvar. Perestrojka är än så länge inte detsamma som avspänning eller truppreduktioner. För det fjärde blir det en oacceptabel försvarsmässig och beredskapsmässig uttunning i sydöstra Sverige om I 11 läggs ned. Inte mindre än tre län, Kronoberg, Kalmar och Blekinge, som gränsar till varandra kommer att sakna arméförband och brigadutbildning. För det femte har Öland med sitt strategiska läge i Östersjön redan nu ett utsatt läge och kommer, om majoritetens förslag att gå igenom, att få det ännu besvärligare. För det sjätte lämnas frivilligorganisationerna i långa stycken åt sitt öde om 111 läggs ned. Värst drabbas Öland. Frivilligorganisationerna har en mycket viktig uppgift i totalförsvaret, för den folkliga förankringen och för försvarsviljan. Utbildning av och rekrytering till bl.a. hemvärnet får ett grundskott om I 11 läggs ned. Detta får alltså inte ske. Herr talman! Jag vill uttrycka min förhoppning att de motionärer från andra partier som liksom jag vill rädda I 11 också röstar för det när vi kommer till det slutliga avgörandet. Min förhoppning sträcker sig dock ännu längre, nämligen till att även andra som efter dagens debatt har insett värdet av att bevara dessa regementen, också stöder dessa förslag och i det här fallet framför allt I 11. Slutligen, herr talman, vill jag göra en liten kommentar. Kjell Nilsson har redan givit slaget förlorat genom att tala om vilken ersättning Växjö behöver och skall få när I 11 läggs ner. Jag vill i all stillsamhet erinra om att kompensationen för nedläggningen av F 12 ännu inte är effektuerad. Den nedläggningen skedde för femton år sedan. Med det sättet att hantera frågan får nog Kjell Nilsson vänta till en bra bit in på 2000-talet. Det kanske inte är så mycket att framföra i debatten att det skall vara vägledande hur man har behandlat Kalmar och F 12. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservation nr 12.

Herr talman! Det finns många synpunkter i det förslag angående arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem som nu föreligger till avgörande i kammaren, som jag delar. Det är dock inte därför jag har anmält mig till dagens talarlista. Det är i stället därför att det förslag som nu föreligger inte till alla delar uppfyller de mål som vi bör sträva efter när det gäller att forma en framtida försvarsorganisation för armén som inger säkerhet och möjlighet till försvar mot eventuella angrepp som vi kan komma att utsättas för. Jag tycker inte heller att betänkandet innehåller förbättrade sociala former för dom som fullgör sin värnpliktsutbildning. De är dessa synpunkter som vi socialdemokrater på Örebrobänken har utvecklat i motion Fö4, som vi har avgett i anslutning till att proposition 1989/90:9 lämnades till riksdagen för beslut. Det finns en mycket bred folklig förankring om att vi här i landet skall ha ett folkförsvar byggt på allmän värnplikt. Det finns också en bred folklig förankring om att vi för att nå detta mål skall ha försvarsregementen och värnpliktsutbildning spridd över hela landet. Det har också uttalats vid olika tillfällen att en lämplig avvägning när det gäller spridningen av våra regementen skulle vara minst ett regemente i varje län. Vårt lands geografiska struktur ger underlag för en sådan bedömning. Genom det förslag till omstrukturering av armén som nu föreligger gör man ett ytterligare avsteg från denna princip. Flera regioner förlorar nu denna möjlighet. Jag skall här nöja mig med att belysa de svårigheter som kommer att drabba Örebroregionen om infanteriregementet I 3 läggs ned. Många skäl talar för att Örebro även framdeles skall behålla I 3 som försvarsoch utbildningsregemente. De rent försvarspolitiska aspekterna talar självfallet för det, eftersom Örebro och Örebroregionen befolkningsmässigt är mitt i Sverige. Många viktiga funktioner, som det är nödvändigt att kunna bibehålla vid eventuella angrepp, finns i regionen. Det är inte bara Sveriges mittpunkt i vad gäller befolkning utan också transportmässigt. Eldistribution och försvarsindustri är andra viktiga funktioner som finns i regionen. Det är oerhört angeläget att de inte slås ut om vi skulle utsättas för angrepp utifrån. Det gäller även de värnpliktigas sociala förhållanden under utbildningstiden. Vi har i dag en helt annan familjestruktur än vi har haft tidigare. Allt yngre personer bildar i dag familj, samtidigt som värnpliktsåldern har sänkts under senare år. Detta gör att allt flera personer med eget familjeansvar är föremål för värnpliktsutbildning. Genom det förslag som nu föreligger i form av utskottsbetänkande från försvarsutskottet, försämras möjligheten för nybildade familjer att umgås, eftersom den ena parten fullgör sin värnplikt på långt avstånd från hemmet. Det är en aspekt som vi självfallet måste ge större betydelse i framtiden och som också borde vägas in nu när vi lägger fast den framtida arméorganisationen. Detta talar för att Örebro även framdeles borde finnas kvar som regementsort. Det har åberopats att det är av ekonomiska skäl som man nu måste företa en omorganisation och därmed lägga ned I 3 i Örebro. Jag delar uppfattningen att vårt försvar måste vara rimligt anpassat till vad vi ekonomiskt orkar bära. Vi måste också anpassa oss till en modern och ibland mera kostsam teknik. Jag ställer mig ändå tveksam till att man skulle kunna nå de besparingar som har redovisats i propositionen och betänkandet. Det har nämligen redovisats andra siffror på att besparingarna inte skulle bli så stora som redovisats. Dessutom vet vi av erfarenhet från tidigare strukturförändringar att man ofta inte når de besparingar man tänkt sig, eftersom det ständigt uppstår nya kostnader som man inte har kunnat räkna med. Fru talman! Jag är medveten om att när det gäller vårt försvars omfattning och var våra försvarsförband skall vara placerade så skall man inte räkna in sysselsättningsaspekten. Det är andra bedömningar som måste vara avgörande. Det går dock inte att komma ifrån att för vissa regioner har sysselsättningen vid våra försvarsförband en stor betydelse, och i synnerhet om andra aspekter kan bedömas vara likvärdiga måste man väga in sysselsättningsaspekten. För Örebroregionen som under senare år har haft en negativ befolkningsutveckling kommer ett beslut om nedläggning av I 3 att ytterligare försämra möjligheterna att skapa sysselsättning. Skulle riksdagen i dag fatta beslut i enlighet med utskottets betänkande, förutsätter jag att man från statsmaktens sida också tar konsekvenserna av detta och medverkar till att annan statlig verksamhet kan förläggas till Örebroregionen. Fru talman! Genom att ställa oss bakom försvarsutskottets betänkande nr 3 kompletterat med bifall till reservation nr 10 skulle vi i dag kunna lägga fast en arméorganisation som har en bred förankring hos allmänheten. Vi skulle också kunna undvika alla de negativa konsekvenser som ett nedläggande av I3 skulle innebära.
Fru talman! Vi har tidigare i eftermiddag bett företrädare för Bohusbänken och Kronobergsbänken att berätta om de avser att ge varandra stöd i den här frågan. Nu vill jag bereda Håkan Strömberg samma möjlighet för Örebrobänkens vidkommande. Det har visserligen sagts att det ändå inte skulle räcka, men är ni så säkra på att det inte räcker tycker jag att ni skall göra det exprimentet. Nu vill jag fråga om Håkan Strömberg avser att leda Örebrobänkens socialdemokrater i den kommande voteringen.
Fru talman! Jag skall göra det ännu enklare än vad Arne Andersson i Ljung föreslår. Det finns nämligen en reservation i betänkandet som vill avslå hela regeringens proposition, nämligen reservation nr 1. Om alla som här i dag har vittnat om att de skall rösta på olika reservationer för bevarande av olika regementen, verkligen menar något med detta, skall de rösta på reservation nr 1. Alla som sitter i denna kammare vet ju att om man röstar på de enskilda regementena är det bara ett spel för galleriet, inget annat. Det finns en liten möjlighet om vi alla som har uppfattningen att dessa regementen skall vara kvar, röstar på reservation nr 1. Då är det någon mening med det hela, annars är det bara ett spel för galleriet.
Fru talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att vi till stora delar ställer upp på det betänkande som föreligger. Vi är självfallet medvetna om att man måste företa strukturförändringar och lägga ned vissa försvarsförband. Det kommer vi inte ifrån, om vi i framtiden skall kunna räkna med att ha ett starkt försvar. Däremot accepterar jag inte utskottets skrivning när det gäller nedläggning av I 3 i Örebro. Som jag sade ligger I 3 försvarsstrategiskt mitt i Sverige. Där finns en hel del viktiga funktioner som dessutom är viktiga att försvara. Därutöver tillkommer de värnpliktigas möjligheter att fullgöra sin värnpliktsutbildning och att ha nära till hemorten. Det är inte ett spel för gallerierna, Ingvar Karlsson i Bengtsfors. Det är en bedömning vi har gjort från socialdemokraterna i Örebro län.
Fru talman! Håkan Strömberg har gett ett mycket uttömmande svar. Han är fullt införstådd med att strukturella förändringar måste ske, men det skall absolut inte vara strukturella förändringar som berör Örebro län. Det är mycket av lojalitet och solidaritet, som ni socialdemokrater brukar tala om. Det skulle t.o.m. vara besvärligare för värnpliktiga i Örebro län att åka någon annanstans än det är för värnpliktiga t.ex. i Uddevallaregionen eller Växjöregionen. Det stärker tilltron till att det inte är något spel för gallerierna. Tro det den som vill, Håkan Strömberg, slaget är förlorat vad gäller denna, ganska billiga argumentation.
Fru talman! Vi har varit med om många strukturförändringar i Örebro län, som vi har ansett att vi har varit tvungna att acceptera. Den bedömning som vi har gjort angående I 3:s bevarande är att det finns anledning att bibehålla det regementet och den värnpliktsutbildning som där finns, enligt vad jag tidigare har åberopat.

Fru talman! Denna debatt börjar bli både lång och seg — och tung. Tungt känns det förvisso i dag för oss som representerar de län där regementen skall läggas ned. Det blir väl sannolikt så, att om en stund har talmannens klubbslag satt punkt för I 3:s framtid, och vi har att åka hem till ett regemente som nu måste påbörja sin avveckling. Ett historierikt regemente som I 3 betyder mycket för sin bygd. Det står för trygghet och allmän försvarsvilja. Länets regemente är även en betydelsefull plattform för hemvärn och frivilliga, totalförsvarssamordning, rekrytering, utbildning nära hemmet med låga resekostnader, försvarsinformation samt hembygdens försvar. Därför är det ett stort och allvarligt steg som tas, om nu I 3 läggs ner. Jag anser fortfarande att det inte finns tillräckligt tungt vägande skäl för det steget. Jag har vid de informationer jag har fått insett att försvaret lider stor brist på pengar. För att nå målet att känna full trygghet och att ha ett kraftfullt och betryggande försvar med modern utrustning och fullgoda resurser krävs enorma belopp, belopp som jag har uppfattat att ingen i riksdagens kammare ser någon möjlighet att tillskjuta. Men allting är ju relativt. Starkaste möjliga försvar är en viktig målsättning, och för att åstadkomma det resultatet krävs att de rätta prioriteringarna görs. Jag är väl medveten om att besparingar är nödvändiga — och även möjliga — på vissa områden, för att kunna göra satsningar på andra områden, bl.a. kvalitetsförstärkningar, som bedöms vara viktigare. Men jag är långt ifrån säker på att nedläggningen av I 3 medför det resurstillskott eller den besparing som regeringen och även utskottet hoppas på. De besparingskalkyler och det underlag som regeringen har presenterat som konsekvens av I 3:s nedläggning har stora avvikelser från de beräkningar som gjorts i länets utredningar. I 3 är ett rationellt och kostnadseffektivt regemente — det tror jag ingen har förnekat — och de besparingar som uppnås kommer, enligt länets beräkningar, inte förrän en bit in på 2000-talet. Dessa blir dessutom avsevärt mycket mindre per år än vad propositionen räknar med. Därför måste frågan ställas återigen här i dag: Är det verkligen de rätta åtgärderna som nu vidtas för att nå ett starkare försvar? Är det ett klokt beslut att föröda ett välskött och effektivt regemente som I 3? Löser verkligen regementsnedläggningen arméns problem? En förutsättning för att bibehålla försvarsviljan såväl hos yrkesofficerare och värnpliktiga som hos allmänheten i de orter som drabbas av nedläggningar är full övertygelse om att dessa nedläggningar verkligen är till förmån för Sveriges försvar. Den övertygelsen finns inte i Örebro län, och inte heller hos mig. Ytterligare en sak påverkar mitt ställningstagande. Om ett och ett halvt år skall det stora försvarspolitiska beslutet fattas om den totala försvarsorganisationen och dess anslagsramar. Det förefaller vara en egendomlig beslutsordning att i förväg besluta om regementsnedläggningar innan totalbilden står klar. Risken är uppenbar att handlingsfriheten minskar i det kommande försvarsbeslutet 1991. Tänk om man då konstaterar, att beslutet i december 1989 om nedläggningar var ett tokigt beslut! Tänk om de utredningar och det omfattande material som kommer att ligga till grund för 91 års försvarsbeslut visar att I 3 passar väl in i bilden och borde fått vara kvar! Vad händer då? Ja, ett till 99 90 nedlagt regemente kan knappast återuppstå. Beslutet är, som jag förstår, oåterkalleligt. Slutligen har väl ingen kunnat undgå att observera den kraftiga folkopi nion som kommit till uttryck i de namninsamlingar som överlämnats till regeringen. 270 000 namn från de tre aktuella länen är en kraftfull manifestation i sig. Försvarsviljan har inte heller på länge varit så hög hos de unga värnpliktiga som den är i dag. De värnpliktiga deltar med stort allvar och engagemang i kampen för att bevara I 3. Vill verkligen riksdagens kammare här i dag så totalt köra över folkviljan och försvarsviljan, och göra det på en grund, ett underlag som inte känns stabilt, utan snarare som ett gungfly? Hetsa inte fram beslutet, utan avvakta en kartläggning av hela det säkerhetspolitiska läget! Det bör utgöra underlag för hela grundorganisationens dimensionering. Då först kan man med säkerhet avgöra om I 3 har en betydelsefull roll att spela i ett starkare och effektivare svenskt försvar. Fru talman! Jag yrkar bifall till min och Lars Ernestams motion Fö8, vilket innebär bifall till reservationerna nr 6 och nr 10.

Fru talman! Jag skulle inte kunna replikera i vanlig mening på Gudrun Norbergs anförande, eftersom jag till fullo delar många synpunkter. Men sedan vi i dag har hört Hans Lindblad, som rimligen inte har någon nedre gräns för de förband han vill lägga ned, inställer sig den enkla frågan: Har Gudrun Norberg hållit detta anförande i sin riksdagsgrupp och likväl fått så liten respons? Då måste det vara en ovanligt svår grupp att arbeta i. Jag vill ändå tacka Gudrun Norberg för hennes inlägg. Men hur har det gått till i gruppen?
Fru talman! Folkpartiets riksdagsgrupp har fattat sitt beslut. Vi har kanske grundat våra beslut på olika underlag. Jag har haft mycket nära kontakt med vårt län och tagit del av de beräkningar, det underlag som finns rörande vilka konsekvenser det blir av I 3:s nedläggning. Jag finner det inte styrkt att vare sig den ena eller den andra beräkningen är helt hållfast eller helt felfri. I det läget hoppas jag på att ett bifall till reservation nr 6 , om ett uppskjutande av beslutet till 1991, kommer att bli kammarens beslut.
Fru talman! Jag har fortfarande ingen invändning mot Gudrun Norbergs anförande. Det är bara synd att man har så olika beslutsunderlag för ställningstagande i folkpartiets riksdagsgrupp. Med en annan tingens ordning där skulle vi ha kunnat rädda de regementen som nu finns, även om socialdemokraterna i tre berörda län vacklar omkring och inte vet hur de skall hantera detta.

Fru talman! Jag anser liksom många talare före mig att det är helt befängt att fatta beslut om arméns fredsorganisation och dess utbildningsorganisation innan vi vet hur krigsorganisationen skall se ut. För att kunna bygga upp en väl dimensionerad och ändamålsenlig grundorganisation måste man först ha beslutat om totalförsvarets och därmed också försvarsmaktens uppgifter, målsättning och storlek. Först därefter är det realistiskt att kunna besluta om hur grundorganisationen skall se ut. Det är speciellt ur ekonomisk synpunkt lätt att dra ned på verksamheter och lägga ned enheter i jämförelse med att bygga upp dem igen. Det finns flera exempel på det, t.ex. nedläggningen av Sundsvalls luftvärnsregemente, Lv 5. Det har inneburit att det i stora delar av Norrland inte har funnits något luftvärn vid de militära övningar som har bedrivits där. Luftvärnet i nedre Norrland finns vid övningarna bara med syntetiskt på kartor och tablåer i ledningsoch sektorsstaber. I det betänkandet som vi nu behandlar står det att försvarskommittén avser att åter aktualisera frågan om luftvärnsutbildning i nedre Norrland. Hur skall det gå till? Hittills har det ju varit helt hopplöst att få medel till detta. Dessutom frågar jag: Var kan man finna den personal som kan organisera ett nytt luftvärn med tanke på de stora vakanser som finns? Flyttningar av regementen har också visat sig kosta betydligt mycket mer än vad som har beräknats. Genomgående har stora delar av personalen valt att gå över till annan verksamhet. Och med de beslut som antagligen kommer att fattas här i morgon om höjda bensinpriser och försämrade traktamentsersättningar kommer människors benägenhet att pendla till en annan ort dit regementet flyttat att minska ytterligare. Försvaret mister kunskap och kompetens och det kapital som har investerats i personalens utbildning. Ett dåligt beslutsunderlag kan också ge extra kostnader av annat slag, t.ex. flyttningen av P 7 från Ystad till Revinge Hed. P 7:s nybyggnationer tvingades ske med specialtillverkat tegel m.m. för att de nya byggnaderna skulle anpassas till de gamla kulturhusen som fanns på Revinge. Det kostade armén åtskilliga oplanerade miljoner. All erfarenhet visar att det är väsentligt att ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det är därför självklart att det måste innebära många felaktiga beslut och många förlorade miljoner att nu fatta beslut om grundorganisationen. Dessutom innebär det en stor plåga för många av de anställda, som kanske visar sig vara helt onödig. I Sollefteå är T 3 beläget i den nordvästra kanten av staden norr om Ångermanälven. I 21 ligger på den södra sidan om älven sydost om staden. I propositionen sägs det att T 3 skall flytta till I 21:s område, men att T 3:s motoranläggning kan komma att användas efter flyttningen. Jag antar då att också övningsplatsen för fältsjukhus, ABC-banor osv. kommer att användas åtminstone under några år. Det betyder att omfattande militärtransporter kommer att ske flera gånger varje dag rakt genom Sollefteå centrum över den enda bro som finns över Ångermanälven. I betänkandet pekas det på att Sollefteå kommun är den ur arbetsmarknadssynpunkt känsligaste av de berörda kommunerna. Det föreliggande förslaget innebär att antalet värnpliktiga kommer att minska med 25 96, och det kommer att drabba kommunen på ett kännbart sätt. Dessutom kommer centrala Sollefteå att drabbas av stora miljöstörningar på grund av en kraftigt ökad militärtrafik. Arméchefen har visat på en rad tungt vägande fakta för att T 3 bör vara kvar som regemente och att T 3 inte skall flyttas till I 21. Han anser bl.a. att den ekonomiska vinsten av att inordna underhållsutbildningen i I 21 är närmast obefintlig. Det är för mig verkligen häpnadsväckande att arméchefens ställningstaganden inte har beaktats på ett mer seriöst sätt än vad som gjorts i propositionen och i betänkandet. Därmed, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 6.

Fru talman! År 1970 utlokaliserades både I 1 och Ing 1 från Stockholm — på grund av trångboddhet, omodern miljö och dåliga utbildningsbetingelser — norr resp. söder om Stockholm. Då bedömdes det vara riktigt att ha ett regemente som snabbt och effektivt kunde komma till huvudstadens värn och skydd, I 1, och ett regemente med specialutrustning och kunskaper som kunde säkra förbindelserna över Mälaren och Saltsjön i och runt Stockholm och i övrigt utgöra en förstärkning av skyddet av huvudstaden i dess vidaste bemärkelse. Ing 1 flyttades till Almnäs i Södertälje, och anläggningen bedömdes då som en av världens mest påkostade utbildningsanläggningar. 150 miljoner kostade den. Fortfarande anses den vara en mönsteranläggning. I propositionen föreslår försvarsministern nu att det militära centret på Almnäs läggs ner och att Ing 1 flyttas till Strängnäs. Har då Stockholms betydelse minskat, eller har hotbilden väsentligen förändrats? Svaret måste bli ett entydigt nej. Stockholm som huvudstad har den största befolkningskoncentrationen, den största tillväxten, flest sjukhus och läkare, radio och TV. Dessutom finns i huvudstaden landets riksdag, regering och kungahus. Stockholm är självfallet ett av de viktigaste målen för en fiende i krigstid. Det måste anses rimligt med ett regemente norr om och ett söder om Stockholm som bas i fredstid, och i krigstid som skydd, beredskap och stöd till frivilligorganisationer och totalförsvaret i övrigt. Ett regemente åtta mil från huvudstaden kan omöjligen innebära samma skydd som ett regemente fyra mil därifrån. Strategiskt är det utomordentligt viktigt att Ing 1 är förlagt till den plats där en eventuell evakuering från Stockholm måste ske. I Södertälje finns tre broar: över kanalen mellan Mälaren och Saltsjön samt E 3 och E 4. På Almnäs finns i dag Svea ingenjörsregemente, Almnäs fältarbetsskola, Försvarets FN-skola och miloverkstaden i Södertälje. Detta militära center utbildar 800 värnpliktiga och repetitionsutbildar 2 500 personer per år. Man utbildar yrkesoch reservofficerare för ingenjörstrupperna liksom inom armén i fältarbetstjänst. FN-skolan utbildar mellan 2 000 och 3 000 personer per år och understödjer FN-kontingenter utomlands. Totalt finns det 369 anställda, varav 179 är civila. I propositionen avfärdas den förväntade personalomställningen på en enda rad. ”Jag bedömer också att personalkonsekvenserna blir minst vid en flyttning till Strängnäs”, skriver försvarsministern. Vad han uppenbarligen inte analyserat är att en nedläggning kommer att innebära mycket stora svårigheter inte bara för de personer som nu förlorar sina arbeten utan också för Södertäljes arbetsmarknad som helhet. Staden förlorar en arbetsplats som är en betydelsefull motvikt i den lokala arbetsmarknaden, som domineras av verkstadsindustri. Av regementets anställda är 105 personer kvinnor. Södertälje har trots högkonjunktur hög arbetslöshet och har länets lägsta förvärvsfrekvens för kvinnor. Ett beslut enligt propositionens förslag skulle, förutom alla militära konsekvenser, innebära att en mycket viktig arbetsplats för kvinnliga anställda skulle försvinna. Regeringen har också uttalat en vilja att motverka den regionala obalansen i Stockholms län. Av erfarenhet från andra flyttningar av statliga verk vet vi att sällan mer än ett par procent av de anställda har möjlighet att flytta med. Detta får naturligtvis också konsekvenser för kompetensen hos den flyttande enheten. I propositionen anges att man sparar mellan 40 och 50 miljoner i driftsoch underhållskostnader, oavsett vilket slag av förband det gäller. Omstruktureringskostnaderna för de olika delarna av Almnäs beräknas av chefen för armén till 68 milj.kr. De myndighetsvisa utredningarna visar emellertid helt andra siffror. De kommer upp i sammanlagt 245 milj.kr. En förväntad flyttning av FOA till Södertälje, som förespeglats som en eventuell ersättning, beräknas kosta mellan 300 och 450 milj.kr. i ombyggnadskostnader, och då kan endast en del av anläggningen tas i anspråk. Det är naturligtvis ytterst tveksamt om någon annan verksamhet kan samlokaliseras med FOA:s känsliga verksamhet. Utskottet väljer att inte ta intryck ens av de ekonomiska beräkningar som de berörda myndigheterna har redovisat. Till detta kommer att övningsfältet i Strängnäs är för litet och att Almnäs övningsfält måste användas också i fortsättningen. Varje gång som Ing 1 skall använda detta kostar förflyttningen en halv miljon kronor. Dessa kostnader är inte heller redovisade i det beslutsunderlag som försvarsutskottet haft som grund för sitt ställningstagande.

Ett bättre alternativ är att utnyttja den fulla kapaciteten i en anläggning som är modern och där utbildningsstandarden är omvittnat utmärkt till det den är avsedd för — att utbilda ingenjörsoch arméförband. Det finns således utrymme att utbilda ytterligare förband på Almnäs, även om alla funktioner som finns i dag blir kvar. Att inte använda denna möjlighet innebär en kvalificerad kapitalförstöring av en modern anläggning. Företrädare för Ing 1 har redovisat för utskottet ett antal alternativ till hur Almnäsanläggningen skulle kunna utnyttjas till sin fulla kapacitet och därmed undvika kostnader på ett antal hundra miljoner. Fru talman! I min motion 1989/90:Fö9 har jag dels yrkat avslag på propositionen i de delar som gäller det militära centret Almnäs i Södertälje, dels yrkat att regeringen skall göra en analys av olika alternativ till ett bättre utnyttjande av anläggningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion Fö9.

Fru talman! Vid det här laget har alla argument framförts på i huvudsak de ekonomiska ramar arméns organisation så här på tröskeln till 90-talet skall leva inom. För det är det ekonomiska programmet som nu skall beslutas om och inget annat. Inte nog med det — försvarspolitikerna säger att beslutet är föranlett av en titt i backspegeln och av 1987 års försvarspolitiska beslut. Händelserna nu runt om i världen håller på såväl i vårt närområde som litet längre bort att bilda nya politiska, sociala och demokratiska landskap. Det skall vi bortse ifrån, för nu gäller det fullföljandet av 1987 års militära bedömningar. För övrigt har vi inga aktuella säkerhetspolitiska eller utarbetade hotbilder klara. Jag känner inte heller i detalj till hur försvarspolitiken utformas, varför jag får lita till försvarsexperternas och försvarspolitikernas avvägningar. Det är klart att det hade varit bättre att före beslutet om ekonomiska ramar, känna till de säkerhetspolitiska bedömningar och hotbilder vi har att räkna med. Men har vi egentligen haft det tidigare? Nu är försvarets kostnader för höga, framtidens prognoser ser ännu allvarligare ut. En del uttrycker det som om kostymen är för stor. Detta är dock inte riktigt, för numera är det snart var sjätte mönstrande värnpliktig som får frisedel. Det återstående fåtalet får inte fullgöra inkallelsen direkt. Fler får vänta kanske ända upp till tre år. Armén tar ju bara emot som bekant 36 000 varje år. Det här har ÖB och chefen för armén berört i sina betänkanden. Dessa är mycket långtgående och där föreslogs nedläggningar av ett stort antal regementen. Förkortning av värnpliktstiden föreslogs från 7,5 till S resp. 2,5 månader. Det här har anammats fullt ut av folkpartiet. ÖB är, kan man säga, det klart lysande exemplet när det gäller måluppfyllelse av bantning och neddragning. Men så gör ÖB en fortsatt framdragning av sina skattningar. De pekar mot väldiga anslagsökningar. Folkpartiets man Hans Lindblad har då förbrukat sin ÖB och hans program. Då passar inte denna expansion. Att ÖB skall avgå, eller ännu bättre, att vi skall avskaffa ÖB blir då kravet. Men moderaterna och centern godtar inga nedläggningar, speciellt inte av länsregementen. Dessutom skall vi engagera alla värnpliktiga och skaffa oss den avancerade tekniska prestanda som finns att få. Det här kostar pengar och är högt ovanför vad som anses rimligt. Majoriteten i försvarskommittén har godtagit ÖB:s förslag, utom på en punkt. Liksom försvarsministern tycker den att grundutbildningen skall vara fem månader — alltså en minskning med en tredjedel. I övrigt vill majoriteten lägga ned ett antal regementen. Att man då sparar pengar är alltjämt motivet, liksom det hela tiden har varit i fråga om generallinjen. Inte heller detta majoritetsförslag andas enbart nedläggning och inskränkningar. Ett stort miljardprogram skall genomföras. Investeringar och utbyggnader på de orter som skall ta emot värnpliktiga från de nedläggningsdrabbade orterna måste till. För att inte förlora alltför många anställda genomförs ett program för rekrytering från de nedläggningsdrabbade orterna till andra delar av försvaret. Detta kostar också en tredjedels miljard. Och det kommer att innebära ett ökat resande, vilket också kommer resebyrån till godo. Naturligtvis finns inga beräkningar på de förluster som uppstår genom avgångar och övergång till annat arbete som sker genom nedläggningarna. Kostnaderna för att utbilda annan personal går ju att beräkna och får väl påföras den offensiva sidan i arméns utveckling. Under utredningstiden har de av ÖB och chefen för armén gjorda skattningarna beräknats mera i detalj på flera sätt. I alla dessa resultat har man kommit fram till att vinsterna av de föreslagna programmen inte blir vad beräkningarna visar. Ibland blir det inga besparingar, och ofta skulle andra åtgärder ge samma kostnader. Nu har dock dessa mycket seriösa framräkningar — där bl.a. revisionsbyrårer varit inkopplade — avvisats av försvarsledning och försvarspolitiker. Om dessa teoretiska beräkningar aldrig kommer att praktiseras är det klart att det blir de beräkningar — skattningar — som kommer till användning som vi får se utfallen av. Vi som inte är försvarspolitiker kan ju alltid förklaras stå för uppfattningar som inte är realistiska. Dock har också experter, såväl inom försvaret som ekonomiska experter, kunnat få chansen att få sina program prövade i försvarskommittén och i försvarsdepartementet. Nu har inte detta gått, utan tvivlet kvarstår om att det funnits andra vägar, som skulle ha betytt mindre enheter — regementen — men dock att flera regementen varit kvar. Det finns rationaliseringsvilja och effektiviseringsprogram som borde ha bemötts seriösare av försvarsledning och försvarspolitiker. Nu får vi som tvivlade gå åt sidan och överlämna besluten åt försvarspolitikerna. Vi får tvivla, men vi får ändå lita till att de har insikter som inte vi andra har fullt ut. Det är ännu en trend att tänka i stordrift. På det civila området börjar andra idéer komma fram. Det heter t.ex. i 90-talsgruppens rapport att de stora systemen måste renodlas och brytas ner i mindre skala. Det skall vara möjligt att uppleva insatser som syns och som ger mera överskådlighet. Kanske kommer också dessa tankar till försvaret när vi senare — 1991 eller först 1996 — skall fatta nya försvarspolitiska beslut. Det är väl inte ännu mera frikallade, många som väntar på att genomgå värnpliktsutbildningen eller övergång till två-och-en-halv-månaders-utbildning som väntar? Är det ett skräckscenario — några skjutfält med garnisoner som är befolkade med stamanställda — som vi skall satsa på? Låt oss för all del välja folkförsvaret — allmän värnplikt, frivilliga försvarsorganisationer och en vaken engagerad opinion för detta folkförsvar. Andra har yrkat, och jag har intet att yrka på i betänkandet. Fru talman!

håre stog på änne, svansen hon vart bre, katten slog med tassen, väven han revs ner. Spindeln sluta väva, väver aldrig mer. Så var det med ”spindeln å katta”. Nu skall vi besluta om försvaret, om regementen och om arméns framtida inriktning. Om de regementena, liksom spindeln, skall sluta spinna, är det också slutet för det folkligt baserade försvaret. Jag ansluter mig till de yrkanden som framförts av Kjell Nilsson och Håkan Strömberg.

Fru talman! Jag skall med några ord kommentera motion Fö2, som är en gemensam trepartimotion av Ingegerd Troedsson, Rosa Östh, Håkan Holmberg och mig själv. Vi föreslår att materieloch verkstadsförvaltningen för det nybildade Mellersta militärområdet skall vara kvar i Enköping. I vår motion påpekar vi att de marginella fördelar som kan uppnås genom flyttning till Strängnäs förtas av väsentliga nackdelar. Det uppkommer t.ex. kostnader för nyrekrytering, utbildning, flyttning och framför allt iordningställande av lokaler. De lokaler man i dag har inom Enköpings garnisonsområde är knappt tio år gamla, och det har inte heller föreslagits någon alternativ användning av byggnaden. Dessutom finns det risk för att man kommer att mista personal och kompetens. Därtill kommer arbetsmarknadspolitiska konsekvenser för civil personal, varav merparten är kvinnor. Kvinnoarbetsmarknaden i Enköping är redan hårt drabbad av nedläggningen av Hettemarks och Arlas Enköpingsanläggning. Fru talman! Så sent som 1983 beslöt riksdagen att arméns verkstäder och flygets teleservicebaser skulle slås samman och att ledningen för Östra militärområdets verkstadsförvaltning skulle förläggas till Enköping. Förändringen genomfördes 1985-1987. Om den nu delvis skall rivas upp, endast några år efter genomförandet, minskar trovärdigheten för den militära planeringen, i synnerhet som inga ekonomiska vinster är att hämta. Utskottets avstyrkan verkar vara synnerligen vag. Utskottet säger: ”I valet mellan Strängnäs och Enköping stannar utskottet för det alternativ som på lång sikt torde vara den bästa lösningen.” Man säger ingenting om hur man har kommit fram till denna slutsats. Det innebär att vår kritik kvarstår oförändrad. Det är ett illa underbyggt förslag som förelagts kammaren. Vi motionärer är djupt besvikna över utskottets behandling av vår motion, men eftersom det inte finns någon reservation för Enköpingsalternativet anser vi inte att det är meningsfullt att i dag yrka bifall till motionen.

Fru talman! Samtliga socialdemokratiska ledamöter i Uppsala län har motionerat om att materieloch verkstadsförvaltningen för Mellersta militärområdet skall vara kvar i Enköping. Vi ser det som helt naturligt. Vi har också redovisat starka argument för den uppfattningen. De argumenten har inte påverkat utskottets bedömning. Utskottets majoritet talar för en lokalisering till Strängnäs. Reservanterna talar för en lokalisering till Karlstad. Fru talman! I det läget kan jag bara beklaga att våra argument för en fortsatt lokalisering till Enköping inte haft tillräcklig genomslagskraft.

Herr talman! Vi skall nu återigen behandla ärendet om samordnad länsförvaltning. Detta ärende återförvisades av kammaren för en dryg vecka sedan efter det att det stod klart att socialdemokraterna skulle förlora en omröstning. Hellre tog socialdemokraterna en återförvisning än att ta en voteringsförlust som skulle innebära ett litet steg mot ökad länsdemokrati. Men det lilla steget var man inte beredda att ta. Det visar sig nu att socialdemokraterna lyckats undgå det genom att förhandla fram den majoritetssituation med moderaterna och folkpartisterna som nu finns bakom de förslag i denna del som läggs fram för kammaren. Därmed står vi inte enbart kvar och stampar på samma ställe när det gäller demokratiseringsprocessen på länsnivå. De nuvarande förslagen innebär ett steg tillbaka. Från centerns sida avvisar vi regeringens förslag i dess helhet. Vi menar att demokratin också på länsnivå måste fördjupas. Det låter sig bäst göras genom att renodla organisationen från den sammanblandning som i dag finns med både en statlig länsstyrelse och ett folkvalt organ, landstinget, till ett enda folkvalt länsparlament, som genom direkta val står under länsmedborgarnas inflytande och kontroll. Det har avvisats. Det finns naturligtvis förslag där man kan närma sig den lösningen stegvis. Därför har vi valt att påverka den processen genom att ställa andrahandsyrkanden i stället för att ställa oss vi sidan av. Det är i de sammanhangen som de förslag kommer in som vi nu skall diskutera. De ställningstaganden det nu gäller kan sammanfattas i tre punkter — om vi utgår från att vi klarat debatten i övrigt. För det första gäller det vem och vilket eller vilka organ som skall välja ledamöter i de länsnämnder som föreslås bli inrättade inom länsstyrelsens styrelse. Nu föreslås att länsstyrelserna själva skall få göra det. För det andra gäller det frågan om det s.k. nämndobligatoriet, dvs. om det skall stadgas att nämnder skall inrättas eller om det skall stå länsstyrelserna själva fritt att inrätta nämnder eller inte. Majoritetsförslaget innebär att det är länsstyrelserna själva som får avgöra om och hur många länsnämnder som skall inrättas. De är inte tvingade att inrätta några nämnder alls. För det tredje gäller det frågan om att landshövdingen skall vara självskriven ordförande i alla dessa nämnder eller om det inte skall vara så, vem som då skall utse ordförande. Utskottsmajoriteten följer nu regeringens förslag, som innebär att landshövdingen automatiskt skall vara ordförande i samtliga nämnder som inrättas. Från centerns sida avvisar vi samtliga här nu nämnda förslag till lösning. När vi behandlade detta förra gången stod det klart att landstingen skulle få utse ledamöterna i nämnderna sedan moderaterna och folkpartisterna de klarerat att de var beredda att i andra hand stödja en reservation som centerns, vpk-s och miljöpartiets ledamöter i utskottet stod bakom. Hade det blivit så hade vi ändå tagit ett viktigt steg i riktning mot vidgad länsdemokrati. Men det ville socialdemokraterna tydligen till varje pris undvika. Folkpartiet och moderaterna var tydligen inte heller så angelägna om att flytta fram positionerna i den här frågan. Det som nu har hänt vid utskottsbehandlingen är att socialdemokrater, moderater och folkpartister har funnit varandra, så att det här steget i riktning mot länsdemokrati har kunnat stoppas. Det är ur flera synpunkter häpnadsväckande. Från att vackla i de flesta politiskt viktiga sakområden just nu står socialdemokraterna benhårt fast vid den antidemokratiska inställningen i länsdemokratifrågan. Från att ha vacklat än hit och än dit har moderata samlingspartiet och folkpartiet stannat för att med socialdemokraternas hjälp undvika att demokratin kan vidgas. De förslag som nu föreligger är ur demokratisk synpunkt än värre än de som tidigare diskuterats. För att undvika att landstingen får utse nämndledamöterna har socialdemokraterna köpt förslaget från moderaterna och folkpartisterna att avskaffa obligatoriet. Som betalning har moderaterna och folkpartisterna accepterat regeringens förslag att landshövdingarna skall vara obligatoriska ordförande i samtliga nämnder som inrättas. Så handlar man med viktiga demokratifrågor för att just undvika att demokratin får ge ett direkt utslag här i kammaren. Det ger en fingervisning om hur dessa partier ser på vår demokrati i dag. Jag måste fråga i första hand socialdemokraterna här i kammren: Hur försvarar ni er syn på demokrati när ni inte ens är beredda att låta demokratin få verka här i Sveriges riksdag i frågor som just berör demokratin? Det som förvånar mest är hur ni socialdemokrater har kunnat gå med på att lägga avgörandet hos länsstyrelserna om nämnder skall inrättas eller ej, och att de sedan själva skall utse ledamöterna. Det öppnar vägen för en ytterligare koncentration av makten på länsnivå. Länsstyrelserna kan, om de skulle komma på den tanken, avstå från att inrätta några nämnder. Då har man verkligen avskärmat länsfrågorna från ett vidgat förtroendemannainflytande. Socialdemokraterna har alltså gått ifrån ett enigt utredningsförslag, som hade följts upp i regeringens proposition, om att nämnder skulle inrättas just för att garantera en vidgad förtroendemannamedverkan. Fem nämnder med elva ledamöter i varje förslogs såväl i utredningen som i propositionen. På ett enda bräde sopar socialdemokraterna tillsammans med moderaterna och folkpartisterna undan 55 förtroendeposter i varje län. Totalt kan det innebära att 1320 inflytandeplatser i länen, i tidigare förslag avsedda för fördjupad förtroendemannamedverkan, kan försvinna med det nya förslaget. Dessutom tvingar ni landshövdingarna att ta politisk ställning och välja sida vid val av ledamöter. I många län där den politiska majoritetsställningen står och väger blir landshövdingarna tungan på vågen och kan välja den majoritet vederbörande landshövding själv önskar. Förslaget öppnar också för möjligheten att länsstyrelsen väljer nämnder som består av ett starkt begränsat antal ledamöter för att på det sättet utestänga minoriteter. De här förslagen är något helt annat än att låta folkmajoriteten i de demokratiskt valda landstingen få slå igenom efter proportionalitet, vid val av ledamöter i de länsnämnder som vi här i denna demokratiska församling anser behöver finnas för att garantera ett fördjupat förtroendemannainflytande på länsnivå. Nu finns chansen för de socialdemokrater i denna kammare som inte vill hoppa i denna galna moderatoch folkpartitunna såsom de socialdemokratiska ledamöterna i bostadsutskottet har gjort, att undvika detta. Ni kan nämligen rösta på reservation 21. Den följer regeringens propositionsförslag när det gäller att garantera det fördjupade förtroendemannainflytandet. Länsstyrelserna skall inte kunna undvika att tillsätta nämnder. Men systemet med nämnder görs mer flexibelt än vad obligatoriet från början innebar. I de fall — i storstadslänen, i Gotlands län och kanske i några andra län — där förhållandena passar bättre för en modifierad nämndorganisation skall länsstyrelserna ha rätt att själva bättre anpassa den nya nämndorganisationen till lokala förhållanden. Med förslaget i den reservationen fullföljs den eniga tanke som lanserades i utredningen och som också fördes vidare av regeringen i propositionen. Jag ber er verkligen noga överväga detta. Den halvmesyr som nu är tillkommen gör villervallan värre. Så slutligen till frågan om avvisandet av förslaget att landstingen skall välja nämnderna. Skall det ställningstagande som ni socialdemokrater i bostadsutskottet nu gör tillsammans med moderaterna och folkpartiet tolkas så, att ni tillsammans är beredda att följa civilministerns linje, som han ganska tydligt uttalade vid den förra debatten, och successivt avskaffa landstingen? Är detta början till slutet för landstingen? Jag skulle råda er att ta en kontakt med folket på fältet, med era länspolitiker. Socialdemokraterna skulle jag också råda att lyssna på ungdomsförbundet. Det har upptäckt att det är dags att införa länsparlament. Jag vill sluta med att citera ur ett uttalande från SSU-distriktet i Kronoberg: ”Det är på tiden att lägga ner statens förlängda arm, dvs. länsstyrelserna, i dess nuvarande form och i stället försöka skapa ett länsparlament, med landstingen som utgångspunkt. Vad vi behöver är en stark regionalt förankrad beslutsinstans där länets intressen sätts i första hand.” Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1,9, 11, 20, 21, 22, 23 och i förekommande fall reservation 24.

Herr talman! Vid de tillfällen som ett ärende återförvisas till utskott för förnyad behandling sker sällan någon reell förändring av betänkandets innehåll. Oftast kommer betänkandet tillbaka till kammaren i oförändrat skick. I det ärende vi nu är i färd med att behandla stämmer inte denna regel. Två väsentliga förändringar har gjorts av bostadsutskottet i betänkandet om samordnad länsförvaltning. Detta hälsar vi moderater med tillfredsställelse. I den motion som moderata samlingspartiet avlämnade med anledning av propositionen om samordnad länsförvaltning fanns bl.a. två viktiga förslag. Vi föreslog att den länsstyrelseanknutna nämndorganisationen skulle vara frivillig. Varje länsstyrelse skulle själv få avgöra vilken nämndorganisation man i varje enskild länsstyrelse ville skapa. Av detta följde att det var länsstyrelsen själv som skulle välja ledamöterna i de nämnder som i förekommande fall skulle inrättas. I det ursprungliga betänkandet avvisades dessa krav av utskottets majoritet. I andra hand avsåg vi då att stödja förslaget om att landstinget skulle vara valkorporation. Denna lösning var bättre än regeringens, vilken ville låta landsting och regering utse hälften var av de föreslagna elva ledamöterna. Läget är nu förändrat. Socialdemokraterna ansluter sig till uppfattningen om att nämndorganisationen skall vara frivillig och att länsstyrelsen själv skall utse ledamöterna i eventuella nämnder. I normalfallet skall landshövdingen vara ordförande i nämnderna. Återförvisningen har alltså resulterat i att två viktiga motionskrav från vår sida har tillgodosetts. Den öppenhet och beredvillighet som socialdemokraterna i detta fall har visat är glädjande. Det brukar som regel ta litet längre tid innan man från det hållet inser förtjänsterna hos de moderata förslagen. Däremot ställer jag mig frågande till centerns, vänsterpartiet kommunisternas och miljöpartiets hållning i dessa frågor. Den reservation som finns med i det nya betänkandet, reservation nr 21, är motsägelsefull och svårtydd. Där talas såväl om obligatoriska nämnder som om stor flexibilitet. Stor hänsyn skall tas till olikheterna länsstyrelserna emellan, men ändå skall hela frågan tillbaka till riksdagen för förnyat ställningstagande. Man kan svårligen låta länsstyrelserna få ett avgörande inflytande på reformens innehåll samtidigt som man ändå slutligen skall besluta i riksdagen. Jag vill med anledning av Agne Hanssons anförande passa på att göra ett par förtydliganden i de frågor han tog upp. Agne Hansson gör ett stort nummer av att det är länsdemokratin som är i fara, och den vill han slå vakt om. Jag har under ett antal år sysslat med politik, och jag har då funnit att en av centerns allra viktigaste frågor är decentralisering, dvs. att besluten skall ut från Stockholm till övriga landet och ner i organisationerna till människorna. Vi har här en möjlighet att verkligen föra ut besluten och låta länen själva göra de avvägningar de vill göra och som de har en mycket god utsikt att kunna behandla på ett riktigt sätt. Vi vill decentralisera hela nämndorganisationen ut till länsstyrelserna och länen. Vi anser att detta är en viktig fråga. När det gäller ordförandeskapet i de eventuella nämnder som skall komma till stånd var enigheten ganska stor i utredningen. Bl.a. jag stödde den uppfattningen att landshövdingen i normalfallet kunde vara ordförande i dessa nämnder. Jag tycker att det är ganska rimligt att om man i det här fallet inrättar nämnder som lyder under länsstyrelsen, dvs. ett organ som under sig inrättar andra organ, det är länsstyrelsen själv som skall avgöra vem som skall vara ordförande liksom att den också skall välja ledamöter. Agne Hansson säger att vi moderater vill sopa bort 1320 företroendeposter i ett enda svep. Då utgår Agne Hansson, såvitt jag förstår, från den felaktiga föreställningen att ingen nämnd över huvud taget kommer att inrättas i fortsättningen. Det tycker jag är en ganska djärv gissning. Det skulle förvåna mig om det förhåller sig på det sättet. Antag som en hypotes att det blir på det sättet. Men om länsstyrelserna — Prot. 1989/90:46 runt om i landet efter moget övervägande finner att de inte har några motiv 14 december 1989 eller skäl till att inrätta några nämnder, är det anmärkningsvärt att man skall GA tvinga på länsstyrelserna nämnder, vilket är vad Agne Hansson vill. Jag tror att det kommer att visa sig att det finns behov av nämnder och att vi skall ha nämnder i olika funktioner i de olika länsstyrelserna. Sedan drar Agne Hansson en ganska långtgående slutsats, nämligen att detta förslag är ett led i att avskaffa landstingen. Den frågan har över huvud taget inte med det vi nu behandlar att göra. Det finns därför ingen anledning för mig att gå in i den debatten. Vi kan ta den debatten där den hör hemma, men inte just här. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som vi moderater står bakom såväl i det ursprungliga betänkandet som i det nya betänkandet och i Övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Behandlingen av denna fråga var ett av de få tillfällen i denna kammare då demokratin verkligen hade kunnat fungera, dvs. minoritetsregeringen skulle ha kunnat lida nederlag. Det var just i en fråga som handlade om att vidga demokratin. Därför måste man ställa frågan varför moderata samlingspartiet i ett sådant läge väljer att stödja regeringen i förslag som innebär att man begränsar demokratin. Vad är det som har hänt inom den moderata gruppen, Bertil Danielsson, eftersom ni vid den tidigare behandlingen och i motionen har ansett att det vore lämpligast att länsstyrelserna också utser ordförande? Vad är det som har hänt, när ni nu är beredda att svälja regeringens förslag på denna punkt för att få igenom ert förslag om att länsstyrelserna, om det behövs, själva skall kunna utse nämnder? Sedan till frågan om koncentrationen och decentraliseringen. Med det förslag som föreligger blir ju koncentrationen förödande på länsnivå. Den kan alltså bli betydligt mycket kraftigare än i dag. Ert förslag innebär nämligen att man kan lägga ned de nämnder, sektorsorgan, som i dag finns utom styrelsen, plocka in deras uppgifter inom ramen för länsstyrelsen, varefter det står länsstyrelsen fritt att inte utse något enda förtroendemannaorgan i form av nämnder. Enligt förslaget skulle länsstyrelserna således själva ta hand om dessa uppgifter. Till detta skall nu läggas moderaternas eftergift till socialdemokraterna, att det är landshövdingen som obligatoriskt skall vara samordnare och ordförande i dessa nämnder. Här föreligger en enastående koncentration till ett ämbetsuppdrag på bekostnad av förtroendemannainflytande. Är det på det sättet som moderata samlingspartiet i dag anser att man gagnar inflytande och frihet för länen? Jag har mycket svårt att inse att koncentration av beslutandeuppgifer till andra än av folket förtroendevalda skulle vara att gagna frihet och demokrati. Ett ärende som återförvisats till utskottet skall ju inte automatiskt tillbaka till riksdagen, utan det handlar om att kunna moderera i förslaget. Det gäller även i fråga om propositionen, och det trodde jag att vi var eniga om.
Herr talman! Jag konstaterar att Agne Hansson har läst vår motion i detta ärende med bristande uppmärksamhet. Vi moderater stöder inte regeringen när det gäller frivilligheten, utan det handlar faktiskt om att socialdemokraterna nu ansluter sig till våra motionskrav. Vi tog inte upp frågan om ordförandeskapet i nämnderna i vår motion, vilket i realiteten innebar att vi accepterade synsättet att landshövdingen i normalfallet skall vara ordförande. Denna ståndpunkt intog också majoriteten i utredningen, något som Agne Hansson i andra sammanhang fäster mycket stor vikt vid. Beträffande kärnfrågan — var beslut skall fattas — är det mycket förvånande att Agne Hansson, som bekänner sig till decentralisternas skara, misstror regionerna, länen och länsstyrelserna, när det gäller att kunna begripa dessa frågor. Enligt Agne Hansson skall beslut fattas i Sveriges riksdag, alltså centraliserade beslut. Detta är förvånande och strider mot den tidigare deklarerade politiken på en rad områden. Men det kanske råder tid för omprövning. Jag erinrar mig ett tidigare tillfälle när det skedde en uppgörelse om vissa förslag till riksdagen, som inte alls hade med denna fråga att göra utan var helt andra frågor. Då uttalade Olof Johansson att vi får räkna med att riksdagen i framtiden kommer att få en något större betydelse vid frågornas avgörande. Det är just detta som har skett. Riksdagen har, efter en återförvisning, gjort förändringar i propositionens förslag. Där kan man säga att demokratin verkligen har fått utlopp. Detta har skett i decentraliserande riktning, och det borde Agne Hansson hälsa med tillfredsställelse.
Herr talman! Dessa förändringar har skett i centralistisk riktning. Jag kan bara hänvisa till de argument som jag framförde i min förra replik, vilka Bertil Danielsson inte på en enda punkt kunde avvisa. Riksdagens betydelse i denna fråga hade naturligtvis blivit betydligt större om man redan vid det tidigare tillfället tillsammans hade kunnat tillfoga regeringen nederlag i den väsentliga demokratifrågan, att låta landstingen utse nämnderna. Då hade man kunnat tala om en decentralisering. I detta fall är det alltså fråga om en mycket stark koncentration och centralisering. Vad jag egentligen begärde replik på är att Bertil Danielsson i sitt inlägg påstod att jag inte har läst vad moderaterna står för. Det är tyvärr så beklagligt att Bertil Danielsson inte själv vet var han står och har stått i denna sakfråga. Låt mig citera reservation 26 i bostadsutskottets betänkande 4, som behandlar frågan om synen på val av ordförande. Där skriver moderaterna: ”Enligt bostadsutskottets mening bör det ankomma på den enskilda länsstyrelsen att besluta om nämndorganisationen. Härigenom skapas förutsättningar för att denna skall få en med utgångspunkt i förhållandena i länet lämplig utformning. Mot bakgrund härav bör det ankomma på den enskilda länsstyrelsen att också bestämma hur ordförandeposterna skall besättas.” Det var moderata samlingspartiets ställningstagande vid detta tillfälle. I dag har man svalt propositionens förslag. Jag upprepar min fråga till Bertil Danielsson: Vad har hänt och vad är motiven för att välja denna centralistiska modell?
Herr talman! Det avgörande i det vi resonerar om är frågan om var besluten i dessa sammanhang skall fattas. Agne Hansson accepterar inte att länen själva får besluta om hur organisationen skall se ut, utan detta skall göras centralt i Stockholm. Det är bara att konstatera att det förhåller sig på det sättet. När det gäller ordförandeskapet hade vi i vår motion inte direkt uttalat hur valet skulle ske, utan det kunde underförstått åläggas landshövdingen. Detta utesluter självfallet inte heller den ursprungliga reservationen nr 26. Om det nu är länsstyrelsen som utser sina ledamöter, så förefaller det för mig ganska naturligt att det i de flesta fall också blir landshövdingen. I det nu föreliggande betänkandet är detta något mera tydligt uttalat. Jag tycker inte att det rör sig om någon större skillnad.

Herr talman! Ett av målen för förändringen av länsstyrelserna bör vara att skapa ett slagkraftigt instrument för regional samordning. Det är därför viktigt att riksdagen ger de nya länsstyrelserna möjlighet till ett högt självbestämmande och även rätten till att skapa en organisation som möjliggör en samlad planering. Vid sidan av länsstyrelsens styrelse föreslog regeringen i den nu aktuella propositionen att det skulle inrättas fem obligatoriska nämnder: utbildningsnämnd, nämnd för fysisk planering, lantbruksnämnd, kommunikationsnämnd och miljöskyddsnämnd. I de tre nordligaste länen föreslås också en rennäringsnämnd. Dessa fem obligatoriska nämnder tyckte vi från folkpartiet var en otymplig organisation, som skulle passa dåligt i flera län. Folkpartiet yrkade, i den förra debatten här i kammaren om en samordnad länsförvaltning, bifall till olika reservationer som folkpartiet stod bakom. Vi krävde då att de olika nämnderna i länsstyrelserna inte skulle vara obligatoriska. Vi krävde också att länsstyrelsen själv skulle välja de ledamöter som skall sitta i nämnderna. Jag lämnade även ett besked från folkpartiet i debatten, att om folkpartiets och moderaternas gemensamma reservation på de här nämnda områdena inte fick majoritet i riksdagen, hade vi för avsikt att i andra hand stödja c-, vpk-, mp-reservationen om att landstingen skall välja ledamöterna till nämnderna. Även detta förslag innebär ju att man tillsätter platser regionalt till skillnad från regeringens proposition, som föreslår att hälften av platserna skulle tillsättas av regeringen. Efter att folkpartiet och moderaterna hade deklarerat hur vi skulle rösta i andra hand, skapades en stor aktivitet i kammaren som slutade med att socialdemokraterna yrkade på återremiss av hela ärendet tillbaka till utskottet för förnyad behandling. Denna återremiss genomdrevs av socialdemokraterna. Vid denna nya behandling i utskottet bytte socialdemokraterna fot och ställde nu upp på folkpartiets och moderaternas tidigare reservation om att nämnderna inte skall vara obligatoriska och att det är länsstyrelsen själv som skall välja ledamöter till de olika nämnerna. Herr talman! Jag kan bara konstatera att det nya betänkande som nu behandlas är en framgång för de förslag som folkpartiet och moderaterna har framfört. För folkpartiet är det nu så att betänkandet på de här punkterna överensstämmer med folkpartiets kommittémotion. Jag tror också att med den inriktning som förslagen har i betänkandet kan de nya länsstyrelserna byggas upp till effektiva regionalpolitiska instrument som kan vara till stort gagn för våra län. Herr talman! Slutligen, nu blev det via socialdemokraternas ställningstagande litet färre reservationer för mig att yrka bifall till än vid den förra behandlingen. Jag yrkar därför bifall till de reservationer som nu finns där folkpartiet är företrätt.

Herr talman! När vi den 29 november här i kammaren debatterade förslaget till osamordnad snarare än samordnad länsförvaltning, ifrågasatte jag om det fanns en verklig majoritet för förslaget i dess helhet — och det fanns det uppenbarligen inte. Under debatten kunde vi konstatera att det tvärtom fanns en majoritet bestående av alla icke-regeringspartier i demokratifrågan, nämligen hur ledamöterna i de föreslagna nya nämnderna skulle väljas. Och det var en skön känsla! Moderaterna och folkpartiet hade insett att partiernas representation skulle snedfördelas genom att hälften av ledamöterna skulle tillsättas av regeringen och den andra hälften av landstinget. Socialdemokraterna genomdrev ensamma en återförvisning av betänkandet till utskottet. Där, eller snarare någonstans utanför, hjälpte moderater och folkpartister socialdemokraterna ur deras förlägenhet över att inte kunna styra och ställa utan riksdagens inblandning. Man utövade s.k. pragmatism — man sålde nämndobligatoriet mot att länsstyrelserna själva skall utse de nya, eventuella nämnderna. Pragmatismen har utövats på bekostnad av demokratin. Folkpartiet och moderaterna, som — observera det! — röstade mot återförvisning av ärendet, tvärvände mot den i kammaren deklarerade uppfattningen. Detsamma gjorde socialdemokraterna. Herr talman! Skeendet i sig är ägnat att skada de demokratiska spelreglerna. Man kan undra vad slags reform det här nu kommer att bli. Länsförvaltningarna har stärkt sin roll ute i landskapen, landstingens roll som valkorporation har inte stärkts och landstingens politiska roll är höljd i ett större dunkel än förut. 131 Efter vår tidigare behandling av det här förslaget hamnade jag på en landstingskonferens här i Stockholm. Ämnet var ”Landstinget — 90-talets länsparlament!” Där stod en rad socialdemokratiska koryféer och pläderade för länsdemokrati och länsparlament: Bosse Ringholm i landstinget, regeringens storstadsutredare Jan O Karlsson och kommunvetaren framför många andra, Agne Gustafsson. Civilministern var aviserad men hade fått en rysk snuva, kan man tänka, och dök inte upp. Den ryska snuvan tycks hålla i sig. Ja, säga vad man vill om socialdemokraterna — ni gör det knappast lätt för er! Magnus Persson raljerade över min kritik av att småpartierna med socialdemokraternas förra förslag skulle utestängas från de nya nämnderna och menade att vi skulle vara mer aktiva och få fler röster så att vi kom över en tröskel på så där 20-30 26. Detta är ju en cynisk inställning till demokratin. Men socialdemokraterna faller nog på sina egna korkade politiska grepp, så vi kanske uppnår de här procenttalen tack vare socialdemokraterna. Vi får väl se! Herr talman! Reservationerna i det här betänkandet har genom pragmatism minskat från 28 till 24. Men det är ändå så många att förslaget fortfarande måste rubriceras som mycket bristfälligt förankrat. Nu har man undantagit hela landet från nämndobligatoriet — en västgötaklimax av rang. Vi stöder reservationerna 2 och 3 gällande avsaknad av en klar ansvarsuppdelning mellan kommun, stat, länsstyrelse och centrala ämbetsverk. Vi avstyrker däremot tanken i reservation 4 på att effektivisera ansvarsfördelningen mellan länsstyrelser och centrala verk för ett ”genomslag av de nationella målen”, vilket liknar öststatscentralism men i högerborgerlig tappning. Vi stöder även centerns krav i reservation 11 om utredning av trädgårdsnäringen, vpk:s krav i reservationerna 17 och 18 om sammanläggning av lantmäterifunktionerna i länen, folkpartiets krav i reservation 19 om att arbetsmarknadsfrågorna bör ingå i en samlad regional förvaltning och reservation 20 om ökad tilldelning av resurser för länsstyrelsernas sociala funktioner. I den nya reservationen 21 reserverar vi oss mot hanteringen och utfallet av det pragmatiska ”arbetet” i det blåröda blocket. Slutligen är det viktigt att fortfarande säga ifrån om det odemokratiska i nämndernas tillsättning. Det gör vi i reservationerna 22 och 23. Samtliga förtroendemän inkl. ordföranden i nämnderna bör utses av de direktvalda landstingen. Ge regeringen bakläxa på detta urdåliga förslag! Avslå det, i enlighet med centerns och miljöpartiet de grönas reservation 1.
Herr talman! Det förefaller vara så att man kan göra historiebeskrivningar som inte stämmer med verkligheten och läsa upp dem med hög röst för att försöka få ledamöter att tro att de stämmer. Det kanske därför är på sin plats att berätta sanningen om vad som har skett i den här frågan. Efter det att kammaren återremitterade ärendet till utskottet har en sak skett: socialdemokraterna har anslutit sig till folkpartiets och moderaternas reservationer när det gäller att avskaffa obligatoriet och att länsstyrelserna själva skall välja ledamöter i nämnderna. Det är vad som har hänt. När Kjell Dahlström talar om att det har varit kohandel och förhandlingar stämmer inte detta. Kjell Dahlström nämnde att socialdemokraterna skulle ha sålt nämndobligatoriet. Det är möjligt att den beskrivningen kan stämma, men det förekom under den korta vecka som ärendet var återremitterat även trevare från de andra partierna. Det finns t.o.m. ett skrivet papper där man erbjöd sig att avskaffa obligatoriet om man kunde skapa en kompromiss. Om det där presenterades korrekt för mig, gällde det tre partier här i kammaren. Slutligen tycker jag att man svartmålar det nya förslaget, som också stämmer med folkpartiets kommittémotion. Jag tror att de nya länsstyrelserna kan göra ett gott arbete och få förutsättningar för att göra detta på ett bra sätt. Jag känner inte igen de bilder som man försöker måla upp här. Vi får ju det systemet att det är landstingen som väljer ledamöterna i länsstyrelserna och att det sedan är dessa personer som skall förrätta valen av dem som skall sitta i nämnderna. Jag tror att det här kommer att fungera väldigt bra och att det blir en fin organisation.
Herr talman! Jag vill upprepa för Erling Bager att det faktiskt var en förkrossande enighet bland icke-regeringspartierna om att icke återförvisa ärendet till utskottet. Det måste innebära en extra bekräftelse på att ni — och, antar jag, även moderaterna — var fullt beredda att stödja den mycket demokratiska tankegången i att landstingen skulle utse hela de nya nämnderna. För egen del tycker jag inte det var märkvärdigt att vi i de diskussioner som då förekom mycket väl kunde tänka oss att ta bort obligatoriet, eftersom vi var beredda att stödja det kravet som ett andrahandsyrkande förra gången — det torde vara väl bekant för alla. Det hade väl varit naturligt att ni hade stått kvar för ert stöd för ett faktiskt fall framåt för länsdemokratin — men så gjorde ni inte.
Herr talman! I debatten när ärendet var uppe förra gången yrkade vi självfallet i första hand bifall till våra egna reservationer. I andra hand antydde vi att vi kunde ansluta oss till den reservation som miljöpartiet står bakom. Det är riktigt att vi var emot att ärendet skulle återremitteras. Men så inträffade då det att socialdemokraterna instämde i folkpartiets krav i fråga om de nya nämnderna. Självfallet tycker vi att det är en framgång. Vi har ju fått precis som vi har velat i vår kommittémotion.

Herr talman! Jag har suttit och lyssnat på debatten och kommer ofelbart att tänka på ordspråket: Varför gråta över den snö som föll i fjol? Efter diverse turer och återremiss av ärendet är vi nu åter beredda att diskutera frågan om samordnad länsförvaltning. Ärendet har i sin helhet tidigare diskuterats i kammaren, och det finns ingen anledning för mig att återuppta den förda diskussionen. Vad som föranledde beslutet om återremiss var frågan om hur förtroendemannamedverkan skall knytas till länsstyrel sen. Låt oss därför debattera just den punkten i dag. Inledningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet i betänkandet BoU9 och avslag på reservationerna till nämnda betänkande. Livet är kompromisser, ärade kammarkollegor. Betänkandet är, anser vi, en hygglig kompromiss, och bakom förslaget står en bred majoritet — s, m och fp. Det har sytts ihop i en pragmatisk atmosfär. Utskottet föreslår i propositionens anda att det skall knytas en nämndorganisation till den nya länsstyrelsen. Nämndorganisationen spelar en utomordentligt stor och avgörande roll. De nämnder som kommer att inrättas skall ha ett ojämnt antal ledamöter, osv. I normalfallet skall landshövdingen vara ordförande. Utskottsmajoriteten har den uppfattningen att länsstyrelsens styrelse utifrån sina utgångspunkter och från förhållandet i det egna länet själv skall besluta om nämndorganisationens utformning. Herr talman! Sverige är ett avlångt och mångfasetterat land. Utgångsläget är varierande i olika delar av landet. Det nu framlagda förslaget är decentralistiskt och borde, enligt utskottsmajoritetens mening, tillmötesgå oppositionen i väsentliga delar. Inte minst svårt tycker jag att det är att förstå centerpartiets ställningstagande. Agne Hansson och andra företrädare för detta parti berömmer sig titt som tätt för att vara decentralismens banerförare. Ni kallar er gärna så, men när det gäller, då backar ni i den frågan. Vad är det för betänkligheter som styrt centerns handlande på denna punkt? Från socialdemokratisk sida vill jag starkt understryka vikten av att länsstyrelserna noga provar sig fram med nämndorganisationen. Jag menar alltså att man när man i den enskilda länsstyrelsens styrelse diskuterar nämndorganisationens utformning sannolikt kommer att finna att det behövs fler nämnder än vad som föreskrevs i det ursprungliga förslaget om fem obligatoriska nämnder. Nu målar oppositionen i stora ord och åthävor något som vi tror inte alls kommer att hända. Förslaget är antidemokratiskt, säger Agne Hansson. 1320 platser för förtroendevalda sopas bort över en natt. Det här är ju skitsnack, herr talman! Vi tror inte alls att det kommer att bli den modellen. Det är klokt folk som sitter i lekmannastyrelserna ute i landet, och jag är övertygad om att de slår vakt om ett ökat förtroendemannainflytande. Ett brett förtroendemannainflytande sammanhänger indirekt med antalet nämnder och antalet förtroendevalda. Dessutom är man från regeringskansliets sida intresserad av att följa frågans fortsatta öden och äventyr. Det kanske också bör nämnas, herr talman, att många av kammarens ärade ledamöter säkerligen kommer att delta i länsstyrelsebesluten i egenskap av ledamot eller suppleant i länsstyrelsen. Dessutom vill jag påminna om den diskussion vi hade förra gången om att en ökad initiativrätt för länsstyrelsernas ledamöter är av stor vikt. Jag tror inte att ledamöterna är några nickedockor. Jag tror att det är pragmatiskt folk från partierna som kommer att se till att det blir en hygglig nämndorganisation. Så till valproceduren, herr talman. Utskottet anser att länsstyrelsens styrelse skall välja ledamöterna i nämnderna, medan minoriteten anser att landstingen bör vara valkorporation. Oppositionens företrädare hävdar nu här i kväll att utskottsmajoriteten valt fel modell. Vi har valt att i nuläget följa den valprocedur som tillämpas i Norrbottens län och som prövats under en försöksperiod. Mellan majoriteten och minoriteten i utskottet är det i praktiken endast en nyansskillnad. Utfallet blir i stort sett detsamma enligt utskottets förslag som om landstingen direkt skulle utse ledamöterna, eftersom partierna kommer att nominera kandidaterna. Men vi har valt sida, och majoriteten förordar alltså att länsstyrelsens styrelse väljer ledamöter till nämnderna. Jag yrkar avslag på reservationerna 21 och 22. Så till ordförandeskapet i nämnderna. Vi delar departementschefens uppfattning i denna fråga. Vi anser att i normalfallet bör landshövdingen automatiskt ingå som ordförande i nämnderna. Det är den grundprincip som vi utgår ifrån. Men om länsstyrelsens lekmannastyrelse kommer överens om en annan modell, kan den hos regeringen begära att någon annan än landshövdingen utses till ordförande i den eller den nämnden. Herr talman! Så enkelt är det här. Vi lyssnar till hur man vill ha det ute i länen. Utskottsmajoriteten accepterar regeringsförslaget på denna punkt och avvisar därmed reservanternas förslag. Jag yrkar avslag på reservation 23 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Sedan ett par ord om debatten i kväll. Nej, Agne Hansson, här är det inte fråga om landstingens vara eller inte vara. Att tro det är att dra långtgående slutsatser av den diskussion som nu förs. Debatten om landstingen kan vi föra vid ett annat tillfälle. Till Kjell Dahlström vill jag säga att jag aldrig har nämnt att oppositionspartierna skulle behöva 20-30 Z för att få representation i länsstyrelserna. Jag har inte nämnt några procenttal. Däremot sade jag att jag tycker att det är en gnällig debatt och att den har varit onödigt storvulen från herr Dahlströms sida. Skaffa er mandat så att ni har säte och stämma i länsstyrelsen, sade jag, men några 20-30 96 har jag aldrig talat om. Herr talman! Låt mig säga att jag tycker att det är intressant med den här debatten. För mig är centerpartiets ställningstagande en gåta. Centerns decentralistiska tankegångar är tydligen en myt. Det förslag som föreligger tycker jag till stora delar tillmötesgår de kravs som ställts på att den förtroendevalda lekmannastyrelsen i länsstyrelsen skall kunna sköta sina uppgifter på ett hyggligt sätt. Det är på tre punkter som vi inte är överens, och det är i fråga om valkorporationen, nämndobligatoriet och ordförandeskapet. Det har ju, herr talman, varit litet smolk i bägaren. Jag skall inte lägga mig i debatten mellan de borgerliga partierna. Jag vet inte om det var en åstundan att ge regeringen en förlust som låg bakom, men jag menar att om man kan lösa en fråga i pragmatisk kompromissanda så skall man göra det. Detta är vi nu beredda att gå ut och tala om. Dessutom är jag, herr talman, beredd att för utskottsmajoritetens del säga att vi anser att man skall vara generös i fråga om antalet nämnder. Man skall se på frågan från olika synpunkter, eftersom frågan kommer att te sig helt olika beroende på om det gäller Gotland, Värmland, Västerbotten eller något annat län. Herr talman! Jag vill än en gång yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer fogade till betänkandet.

Herr talman! Vad socialdemokraterna nu skall gå ut och tala om är att de har lyckats hindra ett förslag om vidgad länsdemokrati och en ytterligare , decentralisering från att godkännas. Detta är vad socialdemokraterna för ' hindrat genom sitt agerande. Jag måste be Magnus Persson att konkretisera sig och inte bara slänga ur sig en massa påståenden. På vilka konkreta punkter skulle vi från centern inte ha hävdat decentraliseringsprincipen i dessa frågor? Ge mig ett enda konkret exempel på detta, Magnus Persson! Vi i centerpartiet är ju de som hela tiden har hävdat decentraliseringen. Finns det något mera decentraliserat organ, något organ som utgår mer direkt från folkets vilja genom val än landstingen? Det är på landstingen som vi i centern vill lägga ansvaret för länens utveckling, inte på en statlig länsstyrelse. Men eftersom vi inte har kunnat nå dit har vi sagt att det måste vara viktigare att det i länsstyrelsen finns förtroendenämnder. Det är ändå ett steg på vägen. Vi har varit ense med socialdemokraterna i denna fråga i samband med den föregående utskottsbehandlingen ända tills ärendet kom till kammaren förra gången. Men nu har socialdemokraterna sålt ut även fundamentet i förslaget genom att säga att det inte är nödvändigt att inrätta någon förtroendemannanämnd i länsstyrelsens styrelse. Jag menar att Magnus Persson tog denna fråga på ett i överkant lättsinnigt sätt. Jag är inte riktigt säker på att socialdemokraterna i denna kammare har klart för sig den principiellt viktiga förändring som detta förslag har fått i utskottsbehandlingen. Om socialdemokraterna, precis som Magnus Persson här sade, ser det som självklart att det skall finnas nämnder, då förstår jag inte varför socialdemokraterna inte kan ställa sig bakom vårt förslag om just detta. Ett förslag om detta finns i reservation 23, som centern, vpk och miljöpartiet står bakom. I denna reservation följer vi upp just detta grundfundament, kravet på att det skall finnas nämnder. Eftersom jag är sist anmälde talare i debatten måste jag mycket allvarligt tillbakavisa det som Erling Bager här i talarstolen påstod, nämligen att vi i centern skulle vara beredda att förhandla bort obligatoriet, om förslaget att landstingen skall välja ledamöterna går igenom. Detta är direkt felaktigt. Jag ber Erling Bager att ta fram det papper han begärde av mig, på vilket mycket klart och tydligt står att det skall finnas nämnder. Det är innehållet i reservation 21. Men det kan stå länsstyrelserna fritt att justera och anpassa nämndorganisationen efter de lokala förhållandena. Jag har arbetat ganska mycket tillsammans med socialdemokraterna och uppfattat dem som ett folkrörelseparti. Jag måste därför fråga Magnus Persson: Hur kan socialdemokraterna på detta sätt sälja ut förtroendemannamedverkan i styrelserna? Väger enskilda ministrars vilja att centralstyra tyngre än förtroendet för alla de socialdemokratiska landstingspolitikerna ute i landet? Väger inte längre den breda folkmajoritetens möjligheter att ge dessa politiker inflytande lika tungt som ministrars önskan att kunna centralstyra länen? Jag beklagar i så fall denna förändring av synen på folkrörelsearbete och demokrati i det socialdemokratiska partiet. Jag vänder mig också emot att man i debatten säger att det här skulle vara fråga om en väldigt liten justering. Principiellt är det ju en oerhört stor skillnad mellan att lägga makten hos landstinget och att lägga den hos en statlig myndighet, länsstyrelsen. Dessutom vill ju centerpartiet låta landstingen utse ordförandena.